Herr talman! Här fordras ju att jag ingår i svaromål på vad herr Lindholm har sagt. Jag skall försöka göra det på de minuter som står till mitt förfogande. Först vill jag säga några ord till den, talare som först var uppe här efter mig, vännen Eliasson i Sundborn. Den kritik mot regeringen som han tog upp var mycket hovsam. Den var så hovsam, att det lät precis som om en landshövding talade i kammaren och försökte översläta misstagen i detta sammanhang. Alla människor kan ju göra misstag. Svenskt näringsliv och svenska företag gör misstag, ständiga misstag och får offra pengar på att man tar chanser. Men å andra sidan måste man själv stå för kostnaderna för dessa misstag och de måste även ställas i relation till de möjligheter man har att driva projekten och de tillgångar man har. En debatt i kammaren är ju till för att vi skall klara upp saker och ting och se vad vi kan göra för framtiden, så att inte liknande problem uppstår igen. Jag skulle vilja till ordföranden i statsutskottets femte avdelning säga, att visst måste Marviken delvis betraktas såsom ett misslyckat projekt, eftersom man inte har kunnat utvinna hela den effekt som man hade önskat sig på detta område. Jag kan inte säga vilket av statens projekt som är mera misslyckat än detta, men jag påstod alltså att Marviken var misslyckat. Man valde linjen med tungt vatten, trots att expertisen i vårt land, på grundval av erfarenheterna utomlands, konstaterade att en omsvängning i uppfattningen började ske. Det var enligt vårt förmenande fel, att man inte uppmärksammade detta och att man inte i större utsträckning lyssnade till vad teknikerna sade. Redan 1958 fördes på Geneévekonferensen diskussioner om att det skulle vara bättre att satsa på lättvattenreaktorer i den nya atomkraftspolitiken. Och längre fram år 1961, fanns det möjligheter att bortse från stormaktsaspekterna, ty då kunde man köpa både reaktorer och annan materiel från Amerika. Herr Lindholm ansåg att vi inte bara får tala om att det hela är regeringens fel; det är givetvis också rådgivarnas.

Jag har försökt att gå igenom sammanställningarna i bil. 3 och 4 till vitboken, I bil. 4 har man tagit upp de s.k. anläggningskostnaderna som jag vill kalla anslagskostnader. Man har räknat med 564 miljoner kronor, och drar vi av 68 miljoner för forskningsoch utvecklingsarbete blir beloppet 496 miljoner kronor. Läser jag sedan bil. 3 finner jag en rad faktorer som ingår i tungvattenprojektet i Marviken. Vi kan sålunda ta med så gott som hela kostnaden för reaktorutvecklingen och materialforskningen på 808 miljoner kronor och något kostnaden för kontorsfastigheter m.m. i Stockholm på 25 miljoner kronor. Då är det totala beloppet uppe i 1 miljard 329 miljoner kronor. Dessutom tillkommer räntan under denna tid, som rör sig om ungefär 80 miljoner kronor. Det sammanlagda beloppet är alltså 1,4 miljarder kronor. Nu sägs det att vi kan få stor glädje av dessa pengar. Men hur mycket kan vi egentligen få ut av dem utöver det värde som ligger däri att Marvikenanläggningen blir ett oljekraftverk. Dr Lamm har diskuterat den här frågan i någon av Göteborgstidningarna och han har sagt, att forskningsoch utvecklingsvärdet av vad som utförts i Marviken kan beräknas till ungefär 50 procent av de nedlagda kostnaderna. Höga tekniker vid Vattenfall menar att värdet kanske uppgår till 20—30 procent. Det är klart att vi aldrig kan få fram säkra siffror, men det skulle vara intressant att i varje fall erhålla en mer noggrann sammanställning över de verkliga kostnaderna för projektet i fråga.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att verifiera ett och för att bemöta ett annat av herr Lindholms påståenden. När femte avdelningens ordförande säger att vi alla är ense när det gäller själva sakyrkandet i propositionen vill jag verifiera detta. Det är alldeles riktigt, och jag underströk också i mitt första anförande denna enighet. Däremot vill jag bemöta herr Lindholm när han med anledning av yrkandena i folkpartiets och moderata samlingspartiets motioner om tillsättandet av en parlamentarisk grupp frågar, hur dessa parlamentariker skulle vara utrustade för att kunna utreda den här frågan. Men vi har ju framhållit, att vi tror att man genom en parlamentarisk utredning skall kunna utnyttja erfarenheterna från Marvikenfiaskot i framtiden. Skulle vi dra konsekvensen av herr Lindholms resonemang, skulle vi komma till ett mycket underligt resultat, eftersom det ju finns en mängd parlalamentariska utredningar som sysslar med komplicerade frågor.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika polemiserade litet mot mig för vad jag sade om den parlamentariska delegationen som man vill tillsätta. Jag vill då erinra om att en sådan delegation skulle undersöka huruvida dessa frågor har handlagts på riktigt sätt eller inte. Det står så i motionerna, vilket vi finner om vi läser dem ordentligt. Vad är det som hänt i detta fall? Jo, atomdelegationen och övrig sakkunskap — med representanter för bl.a. näringslivet — som hördes av regeringen var enig i sin bedömning att vi skulle gå den väg vi sedan gick. Om herr Eriksson fick sin parlamentariska delegation skulle han ju efter vad han själv säger även där ha med experter. Om de experterna är eniga om en linje, som i framtiden visar sig vara mindre hållbar, hur blir det då, herr Eriksson? Vad jag ifrågasatte var våra möjligheter som enskilda riksdagsmän att bedöma dessa mycket komplicerade problem. Där måste vi enligt min mening lita på expertisens kunskaper. Och när denna expertis är enhällig i sina utlåtanden har man ju ingen anledning att granska dem speciellt. Sedan sade herr Lothigius att vad som skett i fråga om Marviken måste betraktas som ett misslyckande, eftersom vi inte har uppnått vad vi räknade med. Men då glömmer herr Lothigius en mycket väsentlig sak, nämligen att det här gällde forskning och utvecklingsarbete. Och när man startar sådant arbete gör man det därför att man saknar tillräcklig kännedom om saker och ting och vill skaffa sig kunskaper om dem.

Herr talman! Det är riktigt som herr Lindholm säger: Vi satsar på forskning för att skaffa oss ökade kunskaper. Men frågan är ju också hur mycket man får ut av forskningen. Man vet inte från början detta, och kritiken sätter ju in när tekniker av olika slag säger att en verksamhet inte har givit oss det utbyte vi räknade med. Och redan 1964, när avgörandet skulle fattas om Marviken, sade en rad tekniker här i landet: Låt oss gå den andra vägen, det kommer att ge oss ett större utbyte. Det hade då varit möjligt att bedriva mera forskning också på det speciella området. Man följde inom industrin med uppmärksamhet frågan om lättvattenreaktorer och hade ett stort intresse för forskning inom denna sektor. Detta gäller helt oavsett att tungvattenprojektet givit oss en rad av erfarenheter. Jag kritiserade tidigare i dag det förhållandet att de svenska teknikerna på det statliga området inte tillräckligt fick göra sin röst hörd. Det blev verkligen ett ramaskri bland våra tekniker 1965, då herr Lange uttalade följande ord i en debatt i riksdagen: »Herr talman! Det är alltid svårt för lekmän — för herr Björkman liksom för mig — att ta ståndpunkt i frågor där experter är totalt oense. Men herr Björkman borde ha observerat att det varit lätt för mig — lika lätt som det borde varit för herr Björkman — att nå fram till ett avgörande, när experterna som nu är fallet är så sällsynt eniga om utvecklingsmöjligheterna för det projekt som utgjort huvudlinjen i det svenska atomprogrammet.» Detta ramaskri bland de svenska teknikerna på området berodde naturligtvis på att dessa ord inte överensstämde med det verkliga förhållandet. Myndigheterna bör på ett helt annat sätt än tidigare lyssna till teknikerna på området. Jag menar att företagsdemokratin inte är tillräckligt utvecklad inom de statliga företagen. Vi skulle ha kunnat undvika en rad misstag, om en sådan företagsdemokrati verkligen förelegat.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att atomdelegationen enhälligt stod bakom de råd som gavs. Det är emellertid riktigt att det kan råda oenighet bland experter på alla områden. Kolingens definition på en professor torde inte vara obekant för herr Lothigius: Det är en herre med annan mening.

Herr talman! Herr Blomkvist har frågat om uppkomna sysselsättningssvårigheter inom Pporslinsoch TEKO-industrin i Skaraborgs län ger anledning att pröva möjligheterna att bevilja lokaliseringsstöd till Lidköpings och Falköpings kommunblock. Enligt gällande bestämmelser kan regionalpolitiskt stöd lämnas utanför stödområdet, t.ex. när avsevärda sysselsättningssvårigheter förutses eller uppkommit till följd av industrinedläggning i samband med omfattande branschrationalisering eller när särskilda skäl talar för att område med ensidigt näringsliv bör tillföras ytterligare industri. Sådana punktinsatser har under senare år gjorts i ett flertal fall i södra och mellersta Sverige. Myndigheterna kommer också i fortsättningen att positivt pröva ansökningar om regionalpolitiskt stöd i sådana orter utanför stödområdet, där strukturella förändringar i näringslivet skapar allvarliga svårigheter på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga. Samtidigt vill jag uttrycka min glädje över att svaret är så positivt.

Det gäller, såsom framgår av frågan, problemen inom TEKO industrin och hushållsporslinsindustrin inom länet. I Skaraborgs län har under perioden 1965—1970 friställts 1483 personer inom TEKO-industrin, och det har skett främst i samband med företagsnedläg gelser. I dag har denna industri en mycket dominerande ställning i Falköping. Omkring 50 procent av de yrkesverksamma är sysselsatta inom TEKO industrin. Falköping kan alltså sägas ha ett ensidigt näringsliv. Till detta kommer att bl.a. statens järnvägar genom rationaliseringsåtgärder och förflyttningar av arbetskraft mycket kraftigt har minskat sin arbetsstyrka i staden. Med tanke på TEKO utredningens prognoser om den fortsatta strukturomdaningen inom TEKO industrin kan man därför räkna med att Falköping kommer att ställas inför ganska svåra sysselsättningsproblem under den närmaste framtiden. När det sedan gäller Lidköping vill jag framhålla att denna stad under de senaste åren vid ett flertal tillfällen haft betydande friställningar inom vissa företag. Vad som har skapat de största problemen har givetvis varit pågående produktionsförändringar inom AB Star Produkter. I år har detta företag t.ex. friställt omkring 100 anställda. Men så fick vi i förra veckan beskedet att stadens näst största företag, Rörstrands Porslinsfabriker AB, under de närmaste månaderna kommer att friställa något mer än 200 personer. Det är klart att när ett så betydande företag kommer att verkställa så omfattande friställningar uppstår stora sysselsättningsproblem i denna stad. Det är i detta sammanhang jag ser något positivt i statsrådets svar eftersom det ger vid handen att det finns möjligheter att pröva förutsättningarna för lokaliseringsstöd till dessa städer. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! I anslutning till vårens diskussion om riktlinjerna för den framtida regionalpolitiken förekom ett visst meningsutbyte om huruvida lokaliseringsstödet enbart skulle förbehållas de nordliga länen. Riksdagen kom emellertid fram till att speciella insatser av det slag jag nämnde i mitt svar skulle kunna göras även i framtiden. Jag kan nämna att sedan 1 juli i år och fram till utgången av november månad har lokaliseringsstöd utgått med 211 miljoner kronor. Av detta belopp har 25 miljoner kronor utgjorts av bidrag och 186 miljoner kronor av lån. Detta stöd har gett eller kommer att ge sysselsättning åt 2 050 personer. Totalt har 114 företag fått sådant stöd och av dem ligger 17 utanför stödområdet. Dessa senare företag har i lokaliseringsstöd beviljats lån på tillsammans 23 miljoner kronor, vilket fått en sysselsättningseffekt för 353 personer. Detta betyder alltså att vi under det senaste halvåret på samma sätt som tidigare när vi ansett det nödvändigt gått utanför stödområdet med våra åtgärder. Med vad jag här anfört har jag velat understryka för herr Blomkvist att det i sådana fall som han har påtalat finns förutsättningar att kunna räkna med stöd.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat chefen för inrikesdepartementet i vilken utsträckning regeringen ämnar medge frisläpp ur investeringsfonderna som ett led i lokaliseringspolitiken. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Jag vill till en början erinra om att det huvudsakliga syftet med investeringsfonder är att stimulera företagen att tidsmässigt förlägga sina investeringar så att konjunktursvängningar motverkas. Vid sidan härav har investeringsfonderna under senare år i betydande omfattning använts även som 1okaliseringspolitiskt medel. Sålunda har under perioden juli 1963—november 1970 investeringsfondsmedel fått tas i anspråk för investeringar i stödområdet till en beräknad kostnad av ca 1,6 miljarder kronor. Genom dessa investeringar har nya arbetstillfällen skapats för ca 6 000 personer inom industrin. Regeringen avser att även i fortsättningen ta till vara möjligheterna att utnyttja investeringsfonderna som lokaliseringspolitiskt medel i den utsträckning som lämpliga investeringsobjekt kommer fram.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka finansministern för svaret på min interpellation. Finansministern har i svaret redovisat intressanta uppgifter på hur mycket av investeringsfondsmedel som tagits i anspråk i lokaliseringspolitiskt syfte och hur många nya arbetstillfällen som därav skapats i stödområdet. Exemplen från mitt eget hemlän, Norrbottens, visar dessutom att just de företag som genom investeringsfondernas frisläppande stimulerats till att etablera sig varit mycket väl konsoliderade. Dessa filialföretag har kunnat utnyttja befintlig organisation, produktutveckling och marknadsföring. Stabiliteten har infunnit sig från första början. De flesta etableringar Norrbotten fick gjordes i mitten på 1960-talet. Tyvärr måste jag konstatera att det nu verkar som om dessa etableringar mer eller mindre stannat av. Det har blivit tunnsått med filialetableringar till oss i norr under de senaste åren. Visserligen säger finansministern i svaret att »regeringen avser att även i fortsättningen ta till vara möjligheterna att utnyttja investeringsfonderna som lokaliseringspolitiskt medel i den utsträckning som lämpliga investeringsobjekt kommer fram», men jag måste säga att jag känner mig en aning oroad av det svaret. Finansministerns svar i dag innehåller nästan exakt samma formulering som den vilken inrikesministern uttalade i propositionen 75 för drygt ett halvår sedan om den fortsatta regionalpolitiska — stödverksamheten. Varken nämnda proposition eller finansministerns svar i dag ger någon större klarhet i frågan om vilken ambitionsnivå regeringen har när det gäller investeringsfondernas användning i lokaliseringspolitiskt syfte i fortsättningen. Finansministern har i svaret angivit att nya arbetstillfällen skapats för ca 6 000 personer inom industrin genom användning av fonderna. Svaret bekräftar just den positiva effekten. Frågan är bara hur man skall kunna utnyttja detta medel något mer än vad som nu sker, ty investeringsfonderna har visat sig ha en stimulerande verkan för att få filialföretag att etablera sig i stödområdena. När filialindustrierna etablerar sig i stödområdena är de, förutom att de skapar nya stabila sysselsättningstillfällen, en utomordentlig grogrund för en teknisk och industriell miljö som bör ge goda effekter för att utveckla småindustrin — och varför inte då med hjälp av det statliga lokaliseringsstödet? Man kan således inte komma ifrån — och det hoppas jag att finansministern instämmer i — att investeringsfonderna varit det hittills bästa medel som kunnat användas för att få t.ex. filialföretag att etablera sig inom stödområdet. Jag känner i varje fall inte till något bättre medel. Felet har kanske varit att alltför mycket av pengarna från inve steringsfonderna hamnat utanför stödområdet och därvid måhända främst gått till koncentrationsregionerna. Jag tycker också att långtidsutredningens arbetskraftsprognos ytterligare understryker angelägenheten av att regeringen mer än nu använder investeringsfonderna i lokaliseringspolitiskt syfte. De har en både stimulerande och styrande effekt. Inte minst möjligheten att med fondmedlens hjälp styra företagsetablering i viss riktning borde utnyttjas mer. Jag hoppas som sagt att finansministern något ytterligare utvecklar regeringens inställning utöver vad som framgick av interpellationssvaret, så att vi får besked om i vilken utsträckning man ämnar medge frisläppning av medel ur investeringsfonderna som ett led i lokaliseringspolitiken.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig, om jag anser att gällande lagstiftning om tillämpningen av svensk standard i byggnadsverksamheten följs i den utsträckning som lagen föreskriver och om den informationsuppgift som i detta avseende åvilar statens planverk fungerar tillfredsställande. I en kungörelse som utfärdades år 1967 föreskrivs att statlig myndighet som har befattning med byggnadsverksamhet skall verka för att svensk standard, som fastställts av Sveriges stan dardiseringskommission, tillämpas i den mån rationalisering inom byggnadsverksamheten därigenom främjas. Central förvaltningsmyndighet som beviljar lån eller bidrag av statsmedel för byggnadsändamål får föreskriva att som villkor för lån eller bidrag skall gälla att svensk standard tillämpas. Statens planverk skall fortlöpande skaffa sig kännedom om svensk standard som har betydelse för byggnadsverksamheten. Verket skall underrätta berörd myndighet om verket finner att viss svensk standard bör tillämpas inom myndighetens ämbetsområde. Bestämmelserna går tillbaka på förslag i 1967 års bostadsproposition . Därvid underströks starkt standardiseringens centrala betydelse för utveckling av byggandet mot högre industrialiseringsgrad. Jag vill instämma med interpellanten när han framhåller vikten av att fastställda standardmått m.m. tilllämpas. Interpellanten berör främst frågan om tillämpning av svensk standard inom bostadsbyggandet. Bostadsstyrelsen har som villkor för bostadslån föreskrivit att ett 30-tal fastställda standarder skall tillämpas. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 1970 och avser projektering som påbörjas efter denna tidpunkt. Den lånesökande skall på särskild blankett redovisa huruvida föreskriven standard tillämpas och motivera avvikelse från standard. Utfärdandet av dessa föreskrifter har föregåtts av ett omfattande arbete i vilket statens planverk tagit aktiv del. Bl.a. har en kartläggning av befintlig svensk standard skett och möjligheterna att tilllämpa den i dagens byggande bedömts. Byggstandardiseringen som är standardiseringskommissionens <specialorgan för byggnadsområdet har vidare utfört ett omfattande arbete på omarbetning och anpassning av ett flertal standarder för att tillgodose de nya krav som en obligatorisk tillämpning ställer. Statens planverk har enligt vad jag inhämtat med andra berörda myndigheter tagit upp frågan om möjligheterna att tillämpa svensk standard inom deras områden. När det gäller t.ex. skolor och vårdbyggnader pågår arbete med att utarbeta standarder inom Byggstandardiseringen i samråd med myndigheterna. Det huvudsakliga arbetet med vissa grundläggande standarder är nyligen slutfört och enligt vad planverket upplyst kan därför tillämpningsstandarder utarbetas i intensifierad takt. Information i övrigt på området har planverket lämnat på olika sätt. BI. a. har verket särskilt informerat byggnadsnämnderna genom sin publikation Aktuellt. Vidare vill jag nämna att Byggstandardiseringen sammanställt en handbok som ger en samlad information om de standarder som skall tilllämpas. Handboken kommer att finnas tillgänglig i början på nästa år.

Herr talman! Jag ber att få uttala ett tack till inrikesministern för den redogörelse han lämnat angående bestämmelserna om tillämpning av svensk standard i byggnadsverksamheten. Redogörelsen är utförlig, och jag har tagit del av den med stort intresse, men den utgör knappast något direkt svar på mina frågor. Jag fick inte veta om statsrådet anser, att gällande lagstiftning följs i den utsträckning som lagen föreskriver eller om statsrådet funnit att informationen om gällande bestämmelser fungerar tillfredsställande. Jag fick veta, att det skall bli bättre — och detta hälsar jag med tillfredsställelse — och i detta besked ligger kanske också ett medgivande från statsrådets sida att det inte tidigare fungerat helt till belåtenhet. Den närmaste orsaken till att jag ta git upp dessa problem är exempel från mitt eget län. I en kommun i länet där det finns en stor fabrik för framställning av bl.a. fönster skulle man förra hösten bygga ett stort antal lägenheter — närmare bestämt 177 — och det ansågs som självklart att fabriken som för ett mycket stort sortiment standardfönster i olika utföranden skulle komma i fråga som leverantör till bygget. Men när ritningarna studerades, visade det sig att fönstermåtten inte följde standard, och fabrikens tillverkning passade därför inte. Jag kan inte finna att en sådan ordning är tillfredsställande. Visserligen vill jag inte förorda stereotypt byggande eller en alltför hård bindning av arkitekterna, men jag har talat med erfarna arkitekter, som anser att den standard vi har på detta område ger goda möjligheter till variation och till lösningar som ger utrymme för arkitektens personliga ambitioner. Det är för övrigt inte fönstermåtten — några centimeter hit eller dit — som bestämmer byggnadens utseende; det är ju fastmer helhetsbilden och inpassningen i miljön som är det väsentliga. Därför finns det enligt min mening all anledning att hålla fast vid att standard skall tilllämpas.

Utan tvivel har standardiseringen en central betydelse för en acceptabel utveckling av byggandet ur olika synpunkter och när det gäller att få till stånd ett förbilligande av detta. Vid projektering av byggnader minskar arbetet väsentligt om standardiserade mått och varor. används. Man vinner tid och därmed sänkta kostnader. När bygget skall genomföras kan de producenter som tillverkar svensk standard vara med och konkurrera och därigenom pressas priserna. Leveranserna kan i regel ske snabbt — varorna finns i lager — och dyrbar tid kan vinnas. Man slipper väntetider och stillestånd som eljest i hög grad påverkar byggnadskostnaderna negativt. Underhållet av byggnaderna underlättas och förbilligas om standard kommer till användning. Måste specialtillverkningar däremot användas, ökar kostnaderna för såväl byggandet som underhållet. I en tid då det är särskilt angeläget att pressa byggnadskostnaderna är det därför enligt min mening utomordentligt nödvändigt att svensk standard kommer till användning vid byggandet.

Herr talman! Jag vill gärna erinra herr Westberg i Ljusdal om att ett mycket omfattande förarbete har krävts innan man har kunnat komma i gång. Först den 1 januari 1970 började reglerna tillämpas för bostadsbyggandet. Som jag har antytt i mitt svar har arbetet sedan försöksvis fortsatt på andra områden — skolor och vårdinstitutioner av olika slag. Jag är medveten om betydelsen av dessa regler men det är för mycket begärt av herr Westberg i Ljusdal att kräva att jag skall uttala någon mening om huruvida denna verksamhet har följts upp på ett riktigt sätt. Det är dock relativt kort tid som har förflutit sedan den 1 januari 1970, då reglerna började tillämpas. På den punkten vore det därför helt oriktigt av mig att göra något uttalande. Informationen har verkligen varit aktiv. Under hösten anordnades utställningar på fem platser i landet i syfte att öka intresset för byggstandard. Jag hade tillfälle att vara med vid utställningen i Stockholm, där ett mycket omfattande program presenterades med diskussioner och överläggningar i anslutning till utställningen. Jag skulle kunna nämna flera exempel. Vi är nog helt överens om standardiseringsverksamhetens betydelse, och jag har den uppfattningen att myndigheterna med stort intresse har engagerat sig för att driva verksamheten på ett sådant sätt att vi skall kunna få det utbyte som vi alla räknar med av en utvecklad standardtillämpning.

Herr talman! Jag håller med inrikesministern om att det förflutit en kort tid sedan januari i år. Det är dock att märka att bostadsstyrelsen redan 1967 sade ifrån att statlig myndighet som har befattning med byggnadsverksamhet skall verka för att svensk standard tillämpas i den mån rationalisering inom byggnadsverksamheten främjas därigenom. Det är alltså ingenting som har kommit till under det senaste året, och jag tycker nog att utvecklingen hade kunnat gå något fortare. Jag är heit övertygad om att inrikes ministern och jag är överens om den stora betydelse den här verksamheten har. Jag finner det glädjande att statens planverk har tagit upp dessa frågor även när det gäller skolor och vårdbyggnader och att man alltså är beredd att gå vidare. Jag tror att det är betydelsefullt, och jag hälsar det med tillfredsställelse.

Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han vill upplysa kammaren om varför den av såväl 1969 som 1970 års riksdagar begärda utredningen om u-landsforskningens inriktning och organisation ännu inte tillsatts. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Jag avser att inom kort föreslå Kungl. Maj:t att tillsätta en utredning för att studera dessa frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för det i sak positiva interpellationssvaret, även om statsrådet undvek att direkt besvara den ställda frågan, varför den av såväl 1969 års som 1970 års riksdagar begärda utredningen om u-landsforskningens inriktning och organisation ännu icke tillsatts. Jag vill hoppas att dröjsmålet icke beror på en negativ inställning till frågan om tillsättandet av här nämnd utredning, då enligt min me ning u-landsforskningen har en fundamental betydelse för u-landsarbetet. FN:s expertgrupp för vetenskap och teknologi har bl.a. rekommenderat att 5 procent av biståndsanslagen går till u-ländernas forskningssektor samt minst 5 procent av i-ländernas forskningsresurser orienteras mot problem som har betydelse för u-länderna. Även SIDA diskuterar i årets petita utförligt forskningsfrågorna men säger sig vilja vänta på den av riksdagen begärda utredningen, innan man tar ställning till hur denna forskning skall organiseras. Med intresse har jag tagit del av en interpel!ationsdebatt i höst i denna kammare mellan utrikesministern och herr Nilsson i Agnäs.

Herr talman! Jag vill än en gång tacka för svaret och hoppas att regeringen inom kort tillsätter den begärda utredningen: samt att utredningen kommer att arbeta effektivt och snabbt.

: Herr talman! Fru Jonäng har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han är beredd medverka till att lärare utan formell kompetens får ökad anställningstrygghet genom att möjligheter till vidareutbildning ges eller på annat sätt. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Utgångspunkten vid anställning av lärare måste vara elevernas rätt att erhålla så god undervisning som möjligt. Då måste man utgå ifrån att det är de behöriga lärarna som har de bästa förutsättningarna att ge eleverna en god undervisning. Men saken har också en annan sida, och det är framför allt den min interpellation gäller. Jag tänker på de icke behöriga lärarnas situation. Hur många dessa lärare är finns det enligt riksdagens upplysningstjänst ingen statistik på, vilket är beklagligt. Anledningen till att sådana lärare anställts var skolväsendets utbyggnad och den därmed ökade efterfrågan på lärarkraft. Därigenom uppstod en omfattande lärarbrist. Då ryckte denna grupp människor in och ställde sig till förfo gande utan att äga formell kompetens. Det gällde lärartjänster av olika typer. Enligt uppgift lär det t.ex. finnas ungefär 300 teckningslärare utan behörighet. Dessa lärare har i dag inte den anställningstrygghet som är ett grundläggande behov för varje människa. Man kanske bör ha med i bilden hur dessa lärare en gång kommit i skolans tjänst. I många fall har skolstyrelserna letat fram dessa människor, kanske tiggt och bett dem att de skall ta arbetena i fråga. Dessa lärare har varit beredda att göra den samhällsinsats som begärts av dem. De har fullgjort denna insats år efter år och det finns många exempel på människor som arbetat på detta sätt under 10—15 år. Nu har vi fått en större kongruens mellan lärarbehov och lärarutbildning, vilket givetvis är tillfredsställande, men denna grupp av icke behöriga lärare har kommit att bli mycket utsatt. De har inte den trygghet som vi alla behöver och situationen ser dessutom ut att förvärras. Lärartjänsterna utannonseras ständigt och om en behörig lärare söker en tjänst får den icke behörige tacka och gå. Det kan hända mitt i en termin. På denna otrygghet skall de alltså bygga sin existens och sin ekonomi. Jag anser att man i dag inte kan behandla arbetskraft på detta sätt. Jag har talat med några lärare, som haft och har dessa problem, och jag har mött dem i den skolstyrelse där jag är ledamot. Jag vill ge ett exempel. En teckningslärare, som är 44 år och som har familj och villa, talade om sin rädsla och krampaktiga känsla inför tillvaron. Han ansåg att det är livsfarligt att arbeta under dylika förhållanden. Han är konstnär och har arbetat i skolan under tolv år. År 1967 sökte han in på den kurs som SÖ ordnade efter hemställan från konstnärernas riksorganisation. Där togs, enligt hans uppgifter, in 25 av 250 sökande och kursen har sedan inte återkommit. Han vet alltså inte hur länge han får ha sin tjänst. Något år var det ovisst huruvida han skulle få behålla tjänsten ända till en vecka före höstterminens början. Han har givetvis inte kunnat fullfölja sin gamla verksamhet tillfredsställande — något som gäller alla dessa lärare och som naturligtvis förvärrar problemen. Nu har lärarutbildningskommittén föreslagit en särskilt anpassad utbildning för icke behöriga lärare i teckning, och SÖ har föreslagit en utvidgning av behörighetsgivande utbildning i musik. Detta är positiva och glädjande förslag, som nu prövas av departementet, och jag känner en viss övertygelse om att när departementet har prövat färdigt så skall de positiva förslagen bli verklighet. Statsrådet säger i sitt interpellationssvar att det finns möjligheter till särskild behörighetsförklaring vid tillsättning av viss tjänst. Här skulle jag kanske vilja efterlysa en annan tingens ordning, eftersom det, såvitt jag vet, inte finns något system för dispensgivning: en del får dispens, andra inte. Jag skulle också vilja ifrågasätta, om man inte som icke behörig lärare skulle kunna få en större anställningstrygghet, därest man har tjänstgjort ett visst antal år. Man borde ha rätt till uppsägningstid så att man inte hamnar i ekonomiskt och socialt ohållbara situationer. Det är här fråga om en liten grupp människor, men det gör ju inte ansvaret gentemot dem mindre. Dessa lärare har varit med om att bygga upp skolan och har gjort en insats i skolan, och de har en erfarenhet som skolan bör tillvarata. De är också med all säkerhet synnerligen lämpliga som lärare — annars skulle de inte ha orkat med läraruppgiften i ett tiotal år utan skulle ha fallit igenom. Dessa lärare måste enligt mitt förmenande ges en anställningstrygghet i paritet med den som de flesta andra grupper i vårt samhälle betraktar som någonting helt självklart.

Jag vill än en gång tacka för statsrådets svar — för det positiva i det — och hoppas att när det gäller mina Övriga önskningar statsrådet Moberg är en bra juitomte.

Herr talman! Herr Franzén i Träkumla har frågat mig dels om jag uppmärksammat att prissättningen på elström på Gotland inte sker i enlighet med vad som förutsattes i riksdagens beslut 1950, dels vilka åtgärder jag i så fall avser att vidta för att återknyta de gotländska eltaxorna till av Vattenfall på fastlandet tillämpade priser. Såsom interpellanten framhållit förelåg vid 1950 års riksdagsbeslut om statlig subvention till en anläggning för elkraftöverföring till Gotland ett avtal mellan statens vattenfallsverk och Gotlands kraftverk angående kraftleverans. I avtalet åtog sig Gotlands kraftverk att vid sin kraftdistribution på Gotland tillämpa avgifter som motsvarade vattenfallsverkets normaltaxor. Avtalet upphörde att gälla vid utgången av år 1965. samma koncern som Gotlands kraftverk. Vattenfallsverket transiterar kraften från Västervik till Visby via den av staten bekostade kabeln. För transiteringen betalar Voxnans kraft AB en årlig avgift avsedd att täcka kostnaderna för drift och underhåll av överföringsanläggningen. Vidare bekostar Voxnans kraft AB nödvändiga kabelreparationer. Den nyligen genomförda ökningen av Gotlandsförbindelsens kapacitet har också till övervägande del bekostats av Voxnans kraft AB. För den levererade råkraften betalar Gotlands kraftverk normala kraftpriser enligt vattenfallsverkets råkrafttaxor. Under senare tid har ett antal distributionsföretag i landet — bl.a. Gotlands kraftverk — genomfört taxehöjningar för sina lågspänningsabonnenter. Höjningarna har främst motiverats av ökade kostnader för distributionsnäten. Som jag nämnde i ett interpellationssvar till herr Franzén den 15 maj i år vidtogs vid årsskiftet 1969—1970 en omläggning av eltarifferna för detaljdistributionen på Gotland med undantag för Visby. Omläggningen innebar dels en höjning av de fasta avgifterna, dels en sänkning av energiavgiften. Taxehöjningar av motsvarande storleksordning har även beslutats av vattenfallsverket och andra större företag på fastlandet med landsbygdsdistribution. Flera av dessa höjningar, bl.a. vattenfallsverkets, har dock på grund av det införda prisstoppet tills vidare ej genomförts. Att lågspänningstarifferna på Gotland i dag är något högre än exempelvis vattenfallsverkets tariffer hänger således samman med tidpunkten för införandet av prisstoppet. Såvitt jag kan bedöma strävar Gotlands kraftverk att hålla samma taxenivå som huvudparten av landets företag för eldistribution på landsbygden. I jämförelse med vattenfallsverkets taxor synes emellertid taxorna för vissa större detaljabonnenter på Gotland, exempelvis småindustrier, vara något oförmån ligare. Enligt vad jag inhämtat pågår för närvarande undersökningar inom Svenska elverksföreningen för att pröva förutsättningarna för mera enhetliga tariffer för detta slag av abonnenter. Sedan undersökningarna avslutats torde Elverksföreningen utfärda rekommendationer om lämpliga tariffer för nu nämnda abonnenter. I sammanhanget vill jag peka på den möjlighet till prövning av prissättningen på elkraft som kan påkallas hos statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström. Mot bakgrund av vad jag anfört kan jag inte finna det motiverat att nu vidta några särskilda åtgärder.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation om eltaxorna. Svaret kan synas välvilligt, men om man läser igenom det finner man att det beslut som riksdagen fattade 1950 om trygghet för elkraftspriset på Gotland är helt borta. I 1950 års beslut stod det ingenting om att avtalet skulle förfalla. Avtalet innebar att staten skulle investera i kabeln från fastlandet till Gotland och att Gotlands kraftverk skulle köpa strömmen där den kom till kraftöverföringsstationen på Gotland. Vad är anledningen till att avtalet upphörde att gälla just 1965? Det står inte någonting i riksdagsbeslutet om det. Nu är vi i stället utlämnade åt Gotlands kraftverk och får finna oss i dess beslut. Visserligen säger statsrådet att vi kan vända oss till statens prisregleringsnämnd. Tänk vilken oerhörd trygghet det innebär för oss! I praktiken får vi finna oss i det rena godtycket från Gotlands kraftverk vad gäller dess möjligheter att höja strömpriset. Jag tar mig här friheten att meddela några prisskillnader. De minsta förbrukarna med 16 ampere säkring be talar 168 kronor om året i abonnemangsavgift till Gotlands kraftverk. Vattenfall tar av motsvarande konsumentgrupp 132 kronor per år. Vid 20 ampere säkring är enahanda avgift till Gotlands kraftverk 252 kronor medan Vattenfall tar 198. Vid 25 ampere säkring tar kraftverket 372 kronor och Vattenfall 264. Vid 35 ampere säkring tar kraftverket 612 kronor och Vattenfall 396. För bostadslägenheter i hyreshus uttas en speciell fast avgift. Den är 120 kronor till Gotlands kraftverk och 84 till Vattenfall. Alla dessa exempel är hämtade ur Svenska elverksföreningens tariffbok för 1970. Nu säger statsrådet att Vattenfall på grund av prisstoppet saknade möjligheter att höja sina avgifter. Detta är givetvis riktigt, men samma förhållande gäller naturligtvis också för Gotlands kraftverk. Om 1950 års avtal varit giltigt skulle Kraftverket inte heller haft möjligheter att överskrida Vattenfalls taxor. Allt detta är egentligen till oerhörd nackdel för Gotland. Den största nackdelen är att avtalet upphört och att vi blivit helt överlämnade åt Gotlands kraftverk, som tillsammans med Voxnans kraft AB har möjlighet att ta ut nästan vilka priser som helst. Det enda skydd vi har är prisregleringsnämnden. Jag föreställer mig att om statsrådet Wickman tänker över dessa förhållanden, så skall han finna att det var en oerhörd förlust för gotlänningarna att avtalet upphörde 1965. Jag frågar än en gång vad anledningen härtill var. I början av 1950-talet investerade staten 14—15 miljoner kronor i kabeln mellan fastlandet och Gotland. Den togs i bruk 1954. Då fick gotlänningarna garanti att de skulle få betala samma elströmspriser som Vattenfall debiterade. Vore det inte skäl i att man återigen gjorde upp ett avtal med Vattenfall och Gotlands kraftverk, som distribuerar strömmen på Gotland?

Herr talman! Låt mig korrigera herr Franzén i Träkumla på ett par punkter. När riksdagen fattade beslut 1950 om att med statliga medel bekosta kabeln mellan fastlandet och Gotland förelåg — och det var förutsättningen för riksdagens beslut — ett avtal mellan vattenfallsverket och Gotlands kraftverk, som gällde t.o.m. år 1965. Att avtalet var tidsbegränsat var alltså ingen hemlighet och väl heller inte så egendomligt.

Jag vill gärna erinra herr Franzén om att jag tidigare har gjort ett uttalande om att jag har för avsikt att tillsätta en utredning för översyn av hela vårt nuvarande «distributionssystem. Men med det distributionssystem vi har tror jag ej att det i dagsläget finns förutsättningar att träffa något nytt avtal, likartat med 1950 års avtal med Gotlands kraftverks AB. Situationen blir en annan, vilket herr Franzén inte berörde, om vi skulle komma att fatta beslut om att en gång till med statliga medel bygga en kabel. Som bekant föreligger ett sådant förslag från Skandinaviska elverk och Vattenfall. Kungl. Maj:t fick framställningen för någon månad sedan och den remissbehandlas för närvarande; jag är därför inte i stånd att göra något uttalande i dag om vi så att säga får återuppleva 1950 års situation.

Herr talman! Man kan naturligtvis liksom statsrådet nonchalera prisskillnaden, men det skulle vara intressant att ta reda på, vilket jag för min del inte gjort, hur mycket det blir i merkostnad för gotlänningarna, eftersom de betalar 50—100 kronor för varje ampere — 15, 20, 25, 35 ampere eller vad det nu är. Gör man jämförelser för hela Gotland för att se vad det betyder i avgifter kommer man säkerligen upp till en oerhört stor summa. Vattenfall kunde ju inte höja på grund av prisstoppet men nu blir det kanske en höjning när prisstoppet upphör i alla fall. Men då har Kraftverket redan under ett år tagit ut det högre priset. Efter statsrådets svar på min tidigare interpellation har det företagits en utredning, som visar att det skulle krävas oerhört mycket pengar för att upprusta Gotlands elnät. Jag föreställer mig att Kraftverket kommer att begära att staten skall investera på det här området. Men är det då inte helt felaktigt att låta Voxnans kraft AB, till vilket Gotlands kraftverk är dotterbolag, trots statens investeringar i kabel och elnät få fria händer. Skall staten verkligen investera bör den se till att gotlänningarna får ett avtal som garanterar samma priser som Vattenfalls. Om statsrådet Wickman i dag inte är helt införstådd med det, hoppas jag ändå att han efter litet eftertanke skall förstå att det är nödvändigt att sluta ett dylikt avtal om inte Gotlands kraftverk skall höja priserna hur som helst. Att i sammanhanget hänvisa oss till statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström är mycket otillfredsställande.

Herr talman! Herr Tobé har frågat statsministern vilken vikt han tillmäter det expertarbete som riksplaneringsgruppen väntas redovisa under nästa år och hur riksplanearbetet avses bli fullföljt så att det får en fast förankring i vårt demokratiska samhällsskick. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Låt mig börja med att rätta ett missförstånd som herr Tobé råkat ut för — att döma av frågans formulering. Ansvaret för att förbereda en fysisk riksplanering tillkommer inte någon fristående riksplaneringsgrupp. Arbetet utgör en viktig del av civildepartementets egen verksamhet. Det tillhör planeringsoch budgetsekretariatets uppgifter och leds av statssekreteraren i nära kontakt med de övriga departement som från andra utgångspunkter har att ägna sig åt över gripande samhällsplanering. En särskild rådgivande expertgrupp har tillkallats för att lämna biträde huvudsakligen i frågor som gäller arbetets metodiska uppläggning. Denna expertgrupp leds av chefen för statens planverk och består i övrigt av företrädare för praktisk planeringsverksamhet, de kulturgeografiska och ekonomiska vetenskaperna, naturvårdsverket, lantmäteriet = och Svenska kommunförbundet. Statens planverk har anförtrotts särskilda utredningsuppgifter som gäller den fysiska riksplaneringens anknytning till planeringen på regional nivå. Såsom jag tidigare har sagt i denna kammare, bl.a. i ett interpellationssvar till herr Tobé i april 1969, räknar jag med att resultatet av pågående beredning skall redovisas nästa år. Situationen kommer då att i stort sett vara densamma som när en sedvanlig departementspromemoria presenteras. Regeringen kommer alltså att vara obunden av arbetsresultatet, bortsett från att detta givetvis måste avspegla de ställningstaganden av riksplaneringskaraktär som regeringen redan har tillkännagett, t.ex. beslutet att fastställa stadsplanen för ett industriområde på Lysehalvön och de i samband därmed gjorda deklarationerna om att återstående delar av Västkusten skall hållas fria från vissa typer av verksamhet. De förslag som riksplaneförberedelserna mynnar ut i kommer att jämte utredningsmaterialet bli föremål för omfattande remissbehandling. Förslagen skall avse inte bara innehållet i en fysisk riksplanering utan även de former i vilka en fortlöpande sådan planering bör försiggå, den lagstiftning som eventuellt kan befinnas erforderlig för att säkerställa intentionerna i planeringen och sättet för verksamhetens infogning i den demokratiska beslutsprocessen. Först efter remissbehandlingen kommer regeringen att tillkännage sin uppfattning i dessa hänseenden. Regeringens ställningstagande kommer att redovisas för riksdagen. Med anledning av vad interpellanten anfört om att stora förväntningar ställs på den fysiska riksplaneringen vill jag gärna deklarera att en sådan planering självfallet bara kan bidra från sina utgångspunkter till lösningen av en del aktuella samhällsproblem. En övergripande, långsiktig samhällsplanering mäste bedrivas i olika former. Fysisk riksplanering är en av dem. Dess huvuduppgift är att anvisa lösningar på sådana föreliggande eller potentiella konflikter om utnyttjandet av våra naturresurser som har rikspolitisk karaktär. Denna uppgift är av stor vikt trots att dylika konflikter — i varje fall i nuvarande perspektiv — inte kan väntas göra sig gällande i stora delar av landet. Fysisk riksplanering kan således inte bli ett universalmedel i samhällsarbetet. Den måste samordnas med andra former av riksomfattande planering, t.ex. den regionaloch industripolitiska utvecklingsplaneringen.

Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till chefen för civildepartementet för svaret, som tillfredsställer mig i stort sett. Orsaken till min interpellation var den att statsministern, i varje fall enligt tidningsnotiser, strax efter regeringens beslut om stadsplanen beträffande Brofjorden hade uttalat, att regeringen fått ta ett riksplanebeslut ett år för tidigt men att den kunde stödja sig på det material som finns insamlat om markbehovet i landet 30 år framåt. En regering kan inte vänta på en expertutredning i oändlighet, hette det, den måste ta ansvar för handling, och det har den gjort. Jag är orolig för att statsministern möjligen åsyftade det utkast till en riksplan som vi enligt civilministerns tidigare uttalande har att vänta någon gång nästa år och att statsministern då trodde att det var färdigt eller ville ge sken av att det var färdigt. Det var därför jag tyckte det var viktigt att få ett klargörande på den punkten, och det har jag fått nu i stort sett. Men jag vill i alla fall knyta några reflexioner till svaret. Jag trodde aldrig att civilministern skulle ha den åsikten, eftersom civilministern så sent som den 6 november i år, då han svarade på en interpellation, nämnde hur man hade tänkt sig detta arbete. Han talade då om ett utkast som var ett expertarbete. Jag ansåg att jag skulle kunna använda det uttrycket fast jag mycket väl vet att det har en djupare förankring i departementet. Men även om statssekreteraren är ordförande och leder arbetet, anser jag att det är ett expertarbete när inte lekmän är med i arbetet och tar ansvar för det. Civilministern säger här ifrån att detta skall behandlas som en sedvanlig departementspromemoria. Vi vet ju att om en sådan blir utsatt för hård kritik brukar departementscheferna kunna svära sig fria från den. De säger också, när de delar ut den, att det är en sak som de inte tagit ställning till. Jag vill därför fortfarande kalla det för någon typ av expertarbete. även om lekmän deltar, har de inte ansvar för vad som läggs ut där.

De former i vilka en fortlöpande planering bör försiggå har väl avseende på metodstudier osv. som redan redovisats. Men den lagstiftning som eventuellt kan befinnas erforderlig för att säkerställa intentionerna i planeringen och sättet för verksamhetens infogning i den demokratiska beslutsprocessen har vi tidigare inte hört talas om i detta sammanhang. Jag skulle därför vilja rikta en följdfråga: Vem förbereder detta? Skall remissinstanserna helt spontant säga vad de tycker i detta avseende, eller kommer det att finnas något utkast till en sådan kontakt som jag här omnämnt? Detta framgår inte av interpellationssvaret, och jag har inte tidigare hört talas om detta heller. I interpellationssvaret sägs att regeringens ställningstagande kommer att redovisas för riksdagen, medan i det tidigare interpellationssvaret anfördes att regeringen hade för avsikt att anmäla frågan för riksdagen. Jag vet inte om det föreligger någon skillnad mellan dessa båda uttryckssätt. Men jag vill för säkerhets skull och för att undgå att bli missförstådd förklara — vilket jag gjorde förra gången när vi diskuterade denna fråga i en interpellationsdebatt — att jag tycker att riksdagen inte är ett lämpligt planeringsorgan. Det är inte här jämförbart med lagpropositioner och dylikt där man kan ändra ett ord här och ett ord där, utan här är det fråga om ett slags anmälan av arbetet som enligt vad jag föreställer mig sedan måste få något slags förankring. Och därvidlag vill jag påminna om vad statsrådet Palme uttalade när han var kommunikationsminister — det var i samband med att planverket tillkom, tror jag. Han sade att det var inte honom främmande att överflytta detta fortfortgående arbete till planverket eller något annat organ. Planverket nämndes i varje fall i det sammanhanget. Jag påminner också om en annan sak som möjligen kan vara av intresse när vi diskuterar denna fråga. Det är den omständigheten att vi den 2 december i år tog ställning till motioner med förslag om en parlamentariskt sammansatt kommitté för att följa upp arbetet med den fysiska riksplaneringen. Allmänna beredningsutskottet hade behandlat mo tionerna och redovisade resultatet i sitt utlåtande nr 67. Det gällde två ting — dels frågan om en parlamentarisk kommitté för riksplaneringen, dels frågan om öppenheten i planeringen. Beträffande den första frågan blev man enig om att avstå från tillsättandet av en kommitté med hänsyn till att arbetet var så pass långt framskridet att det ansågs vara för sent att komma in i det. Och det ligger väl någonting i det uttalandet som jag var orolig för redan när vi diskuterade frågan i april 1969. Allmänna beredningsutskottet stödde sig också på ett yttrande från planverket. Under debatten i denna kammare sade herr Hugosson — det är detta jag särskilt vill påminna om — i fråga om remissbehandlingen att det gäller ett expertmaterial. Där återkommer alltså detta med expertmaterial. Detta material skall, sade herr Hugosson, remitteras på ett brett och representativt sätt genom urval av kommuner, myndigheter och organisationer, och därefter skall regeringens värdering av det hela göras. Där fick vi för första gången reda på hur saken skall remitteras till kommuner och andra instanser. Det var värdefullt att få fram detta. Jag tar för givet att detta är ett officiöst utalande, eftersom ordagrant samma anförande hölls i första kammaren av herr Helge Karlsson. Jag återkommer till den interpellation jag ställde 1969. Jag framhöll där att man inte bara skall göra upp ett utkast till en plan utan man skall försöka att även förankra den i beslutsprocessen. Jag sade då att denna fråga är lika intrikat och besvärlig som själva problemet med att upprätta den tekniska planen. Jag tyckte därför att man skall börja i tid med detta. Det antyds att det skall bli ett förslag, men jag har inte hört något i själva svaret därom. Efter att ha talat om expertgruppens arbete och om redovisningen av underlaget etc. sade dåvarande kommunikationsministern statsrådet Palme år 1967: »Att sedan bestämma hur en sådan riksplanering skall se ut blir naturligtvis en politisk uppgift.» Han sade den gången inte att det var en parlamentarisk politisk uppgift. Han framhöll dock att det var en politisk uppgift och inte ett expertarbete. Det som nästa år är avsett att komma fram kan väl ändå inte anses som ett politiskt dokument, utan det är en departementspromemoria. Sedan återstår att säga något om slutet på statsrådet Lundkvists svar. Jag tycker att det är bra att han där säger att man inte skall tro att fysisk riksplanering kan lösa alla problem. Det är också min uppfattning. Jag skulle vilja lägga till ytterligare en synpunkt. Om man inte tar sig i akt när man släpper ut ett material som kallas utkast till en riksplan, kan denna skisserade riksplan få en styrande inverkan på områden där man inte vill ha den styrande. Det gäller alltså att introducera den med sådan försiktighet att den inte börjar styra åt håll där vederbörande ansvariga myndigheter, kommuner, landstingsorgan och andra organ inte fått vara med och inte kunnat påverka det hela. Jag vill åter framhålla den uppfattning som jag många gånger har gjort mig till tolk för här i kammaren, nämligen att planering och genomförande av plan bör ligga så nära varandra i tiden som möjligt. Gör de inte det, finns risker för att det bara blir en plan eller att man styr den åt fel håll. Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag finner att herr Tobé och jag lika väl som när vi diskuterade denna fråga 1969 är överens om principerna för detta arbete och om vad vi skall använda för beteckning för det skede av arbetet som vi nu befinner oss i. Herr Tobé säger att jag framförde en nyhet i svaret, nämligen att man måste överväga hur man skall infoga hela den fysiska riksplaneringen i den demokratiska beslutsprocessen. Jag kanske får erinra om att jag redan i svaret 1969 framhöll att även detta är någonting som nödvändigtvis måste prövas. Här pågår också ett samråd mellan å ena sidan bygglagutredningens sekretariat och å andra sidan dem som inom departementet svarar för förberedelsearbetet om formerna för den fysiska riksplaneringen. Eftersom herr Tobé är ledamot av bygglagutredningen, är jag övertygad om att herr Tobé kommer att möta dessa frågor, bl.a. i den utredningen när materialet kan föras fram till diskussioner på den nivån. Jag kan väl, herr talman, när vi nu befinner oss i slutet av denna session, som ju är så historisk, få framhålla, att är det någon debattör i dessa frågor som jag sätter stort värde på är det herr Tobé. Han är mycket kunnig och har hela tiden, som jag ser det, fört en för dessa frågors lösning värdefull debatt. En sak tycker jag ändå att jag vill markera.

Men regeringen kan ju inte upphöra att fungera med hänvisning till pågående utredning. Regeringen har enligt den ordning som gäller skyldighet att bedöma och fatta beslut även i frågor av riksplanekaraktär. Det är självklart att vi i sådana frågor först tar ställning till om beslutet kan uppskjutas till dess vi har klarat ut hur en fysisk riksplanering i fortsättningen skall bedrivas.

Regeringens beslut i Brofjordenärendet anger en sådan målsättning. Beslutet ligger helt i linje med de principer för samhällsplaneringen i dessa sammanhang som enligt regeringens mening bör vara vägledande och som, såvitt jag förstår, vunnit allmän uppslutning, inte minst i riksdagsdebatterna. Dessa principer innebär att man söker koncentrera lokaliseringen av den typ av industri det här är fråga om till ett så begränsat antal områden som möjligt för att hålla kusten i övrigt fri. Samtidigt söker man dämpa storstadstillväxten genom att avlänka trycket från storstadsområdena till områden som ur regionalpolitisk synpunkt bör få möjligheter till ökad industrialisering. Det är således — och det är detta statsministern och regeringens talesmän i övrigt har menat när vi har diskuterat Brofjordenbeslutet — ett beslut av riksplanekaraktär, som regeringen funnit sig ha både underlag och goda skäl för att fatta redan nu.

Herr talman! Till det senaste som statsrådet sade skulle jag vilja knyta en reflexion. På den tid då jag var lantmätare i Västernorrlands län skulle en lantmätare göra en avstyckning i närheten av Sundsvall. Efter en tids funderande meddelade han kommunen att det inte gick att göra utan en byggnadsplan. »Det är klart att vi skall göra en byggnadsplan»>, svarade man och satte i gång med det — grundkarta och utredningar och litet gräl med olika fastighetsägare osv. När det hade gått närmare fem år började byggnadsplanen bli färdig. Då kom länsarkitekten och sade: »Det här går nog inte. Vi måste allt ha en generalplan.> Kommunen låg i skuggan av Sundsvall och Sundsvall hade generalplan, så det var klart att man skulle göra en generalplan; det blev nog bättre då. Och så lugnade man sig med egnahemmen som skulle byggas. Det gick närmare fem år till, och då kom någon annan — kanske det var länsarkitekten eller rent av landshövdingen — och sade: »Det här går inte an! Vi måste ha regionplan.» Regionplanen upprättades ganska hastigt men sedan tog det av vissa orsaker åtta år innan den blev fastställd. Under tiden måste livet naturligtvis löpa vidare. Jag förstår mycket väl att regeringen måste ta ställning till olika frågor. Jag vill inte i denna debatt uttala mig om huruvida frågan om Brofjorden var så viktig. Medan man håller på med planering måste man naturligtvis använda det material man har och försöka göra så få misstag som möjligt. Men det får absolut inte bli så att när planen är färdig återspeglar den bara verkligheten och det finns ingenting kvar att planera. Sådant händer ibland, men när det gäller en riksplan torde faran för det inte vara så stor. Eftersom vi nu har kommit in på frågan om Brofjorden vill jag säga att jag tycker det är egendomligt om man verkligen skall ta ställning till den frågan genom en stadsplan. Det är inte utformningen — hur högt eller hur stort man bygger — som är viktig, utan frågan gäller andra saker — luftföroreningar, vattenföroreningar och en hel del andra sådana ting som inte har med stadsplanen att göra. Där har vi en svaghet i vårt system som också kommer till synes när det gäller Forsmark — ett kärnkraftverk på Upplandskusten. Det första beslut som regeringen fattade i den frågan gällde investeringen: Här skall vi satsa — om vi får alla tillstånd vi skall ha. Men när väl beslutet om investering har fattats är det svårt att inte ta hänsyn till det när stadsplan upprättas och då särskild ansökan beträffande den joniserande strålningen skall göras liksom vid prövning enligt miljöskyddslagen hos koncessionsnämnden. Jag ifrågasätter om inte tillvägagångssättet borde vara det motsatta. Det skulle i varje fall se bättre ut om man först frågade sig: Kan vi placera en sådan anläggning här? Vilka är villkoren för det? Sedan kan man fatta de beslut som fordras för själva utförandet. Besluten skulle naturligtvis bli lättare att fatta om man hade en riksplanering som är positiv än om den är negativ och endast säger att här får man inte göra det och inte det. Då underlättas lokaliseringen på sitt sätt och man får förutsätta att vissa hänsyn är tagna, som också skall tas av koncessionsnämnden m.fl. Jag vill alltså hålla med statsrådet Lundkvist, som säger att man måste fatta beslut under tiden som planeringsarbetet pågår. Jag vill emellertid fortfarande understryka vad jag tidigare anfört, nämligen att det nog var ett förfluget ord från statsministern när han sade att man planerar ett år i förväg. Det skulle förutsätta att vi hade en riksplan då, vilket vi inte har.
Herr talman! Jag konstaterar att vi även när det gäller det spörsmål som herr Tobé tog upp, nämligen om man skall ta ställning till en så viktig fråga som denna som om det gäller en stadsplan, är helt överens. Dess bättre arbetade vi inte på det sättet beträffande Brofjordenbeslutet. Formellt var det ett stadsplaneärende, men vi beredde och behandlade hela frågan som om det var ett riksplaneärende — vilket det också är. Därför blev det föremål för en behandling som innebar att allt material som kunde ligga till grund för en belysning av ärendet — och som kommit fram under förberedelserna för den fysiska riksplaneringen — har kommit till användning. Beredningen har skett i samarbete mellan de fem departement som från olika utgångspunkter har anledning att göra värderingar och bedömningar beträffande lämpligheten av denna typ av lokalisering. Så skedde därför att vi visste att det icke var fråga om att upprätta en stadsplan bara för ett industriområde utan också fråga om att fatta ett beslut som skulle få betydelsefulla effekter på längre sikt när det gäller planeringen på Västkusten. Vi fann det glädjande att vi nu hade ett material som gjorde det möjligt för oss att säga: Om vi tar detta beslut, med den möjlighet till industrialisering inom en ur den synpunkten angelägen region som det öppnar, kan vi säga ifrån när det gäller denna typ av industrilokalisering beträffande resten av kusten.

Herr talman! Det kan väl inte råda något tvivel om att atomenergipolitiken här i landet, särskilt Marvikenanläggningen, innebär ett stort misslyckande, trots alla de försök som gjorts i vitboken och här under kammarens överläggningar förra veckan att komma bort från den saken. Det rör sig ju ändå om kostnader som uppgår till ett par miljarder och räntor därtill. Viktiga resultat genom erfarenheter och en forskningsreaktion har man erhållit, men ingen har vågat hävda att inte detta skulle ha kunnat uppnås bättre och billigare, om man hade följt de expertråd som framfördes på ett så tidigt stadium att det ännu inte var för sent att handla därefter.

Under denna tid var det dock närmast frågan om ett förberedande stadium vad Marvikenreaktorn beträffar. Det beslut som fattades 1962 — under oklara förutsättningar — var också endast ett principbeslut, som skulle ha kunnat modifieras eller radikalt ändras. Med åren 1963 och 1964 inträdde emellertid ett helt nytt läge. Det var intressant att konstatera att regeringens talesmän under kammardebatten i fredags med ett mer eller mindre elegant språng hoppade över vad som skedde och inte skedde under dessa två avgörande år. Lättvattentekniken gick då sitt segertåg genom världen, särskilt i Förenta staterna. Alla tecken tydde på att den skulle komma att tränga fram och bli den för en ganska lång period segrande tekniken i framställningen av kommersiella reaktorer. Detta observerades också i hög grad av experterna i Sverige, men låt mig genast säga att dei inte föranledde regeringen att för riksdagen framlägga det material som dessa kritiska röster hänvisade till.

Får jag här nämna några exempel. 1.

Det borde ha varit den första varningen. fessor Torsten Gustafson i spetsen var — enligt vad denne har meddelat i en artikel i Dagens Nyheter — på våren 1964 fullt på det klara med att lättvattenreaktortekniken hade gjort ett genombrott som skapade ett nytt läge. Marvikenplanerna skulle då ha kunnat skrinläggas utan stora kostnader. Beställningarna var ju vid denna tidpunkt — tidigt på våren — i varje fall inte i någon utsträckning av betydelse utlagda. Jag skall omedelbart i detta sammanhang också påpeka att atomenergidelegationen förhindrades att yttra sig genom att tre planerade sammanträden på våren 1964 tydligen inhiberades av departementet. Professor Gustafson gjorde en skriftlig invändning mot detta förfaringssätt och begärde att inget avgörande beslut skulle fattas förrän delegationen hade yttrat sig, men när den äntligen fick sammanträda hade de avgörande beställningarna lagts ut och beslutet fattats. 3. Styrelsen i Atomenergi insåg att det förelåg ett nytt läge och tillsatte två delegationer, som skrev olika promemorior. Den första promemorian utarbetades av vattenfallsstyrelsens och ASEA:s representanter i styrelsen och innebar en bestämd kritik mot tungvattenlinjen. Man gav det rådet att utvecklingsarbetet främst skulle inriktas på reaktorprojekt av mera omedelbart intresse och menade, att även om så blev fallet avsevärda besparingar skulle kunna göras. Styrelsens ordförande, som inte var tekniker, framförde i en promemoria en annan mening, och verkställande direktören anslöt sig till honom. Den tyngre expertisen stod emellertid, såsom nämnts, bakom den förstnämnda promemorian där en nyorientering klart förordades. Därefter uppnåddes, såsom så ofta blivit fallet i en styrelse, ett uttalande som i viss mån innebar en kompromiss men som ingalunda förtog styrkan i den i den förstnämnda prome Jag vill understryka vad jag nyss sade beträffande delegationen. Det är ändå ett ganska fantastiskt förfaringssätt att departementschefen under en tid låter inställa den sakkunniga delegationens sammanträden och därunder skyndar sig att ta definitiv ställning för den kritiserade linjen och lägger ut beställningarna i enlighet med denna för att på så sätt ställa alla berörda inför ett fait accompli. 4. På sommaren 1964 reserverade sig den framstående fysikern Hannes Alfvén i styrelsen och hävdade att man borde ta upp frågan till omprövning, om verkligen Marviken skulle fullföljas eller inte. Protokoll över dessa styrelsebeslut, liksom styrelseprotokoll i övrigt, lämnades inte till atomdelegationen förrän på ett långt senare stadium, och det har under en lång period varit så att delegationen icke har fått tillgång till styrelsens protokoll. Man kan fråga: Skall verkligen den rådgivande sakkunniga delegationen inte ha tillgång till allt relevant material? Detta framstår som ett mycket märkligt led i den mörkläggningsattityd som jag skall återkomma till. Riksdagen fick naturligtvis inte veta något om att den kände fysikern Hannes Alfvén hade reserverat sig. 5. Redan i maj 1964 avgav 18 ledande tekniker inom Atombolaget en skrivelse vari de underkände Marvikenprojektet och förklarade att de inte trodde att detta skulle kunna med framgång fullföljas. Den bedömningen har visat sig vara riktig — mera riktig än man kanske föreställde sig — när man trots detta långa dyrbara arbete nu efter sex år har fått konstatera att det inte blev någonting alls av Marvikenanläggningen utom en oljeeldad grej. 6. Det är alldeles följdriktigt att inte ens denna sakliga kritik från en ledande grupp av tekniker omedelbart meddelades till atomdelegationen. Först ett halvår senare och sedan det började framkomma att denna skrivelse från de framstående teknikerna hade läckt ut på sina håll meddelades skrivelsen till atomdelegationen. Under den period det här gällde innan beställningarna utlades — t.ex. 1963 — var man ju inom ASEA, som i hög grad arbetade med dessa problem, också mycket kritisk. Hur kritisk man var kände inte offentligheten till annat än genom dr Liljeblads i och för sig tungviktiga men mera personligt utformade inlagor. Regeringen och Atombolaget visste däremot till fullo att man på ASEA var skeptisk och innan beställningarna utlades 1964 också gav uttryck för denna skepsis. När sedan bolaget genom stora beställningar i ett samarbete hade blivit infogat för att utföra den av regeringen beslutade Marvikenanläggningen, var det inte obegripligt om man lade ned denna kritik och sade: Nu är vår uppgift att så gott vi kan utföra det som regeringen har bestämt. 7. Kraftföretagen i Sverige gav under denna period ganska tydligt uttryck åt att man var intresserad av en linje som skulle leda till kommersiellt användbara reaktorer. Man uttryckte sin skepsis om inte den av regeringen valda linjen skulle innebära en ganska lång omväg mot det målet. Herr talman! Den samlade bilden av dessa sju kritiska ståndpunkter, alla framförda här under perioden från senare delen från 1963 och till hösten 1964, är förfärande tydlig. Vad skedde då från den officiella sidan? Jo, inom Atombolaget gjorde man allt för att mörklägga detta. Efter de 18 Ågestateknikernas inlaga inskred man och inskärpte att den allra största sekretess var ett ofrånkomligt krav på de anställda. Kritik skulle alltså förhindras. Regeringen måste ha varit medveten om detta men inskred inte. Den var inte tillräckligt intresserad, liksom man möjligen skulle kunna säga, herr talman, att varken statsrådet Wickman eller den dock en annan kammare tillhörande förre statsrådet Lange är intresserad av att höra denna kritik. Herr Wickman kanske tycker att han deltagit i debatten i första kammaren — mycket väl motiverat anser jag för min del — så att det nu är överflödigt att han deltar i debatten även i denna kammare. Vilken var regeringens hållning i fråga om information till riksdagen? Jo, en tydligt målmedveten mörkläggning. Riksdagen fick inte kännedom om all denna samlade kritik. Dåvarande statsrådet Lange förklarade kort i riksdagen i maj 1964 att han inte såg någon anledning ändra planerna för Marviken. Detta yttrande fällde han utan att redovisa den kritik som redan då hade framkommit. Var denna hemlighetsfullhet nödvändig av tekniska skäl? Ingalunda! Ingen har kunnat hävda att ett referat av vissa omdömen på något sätt skulle ha varit olämpligt. Inga tekniska hemligheter hade behövt avslöjas för den sakens skull. Därmed kommer jag till den stora frågan, herr talman: Varför lyssnade regeringen inte på de kritiska experterna och accepterade att pröva frågan på nytt under år 1964? Varför uppsköt man inte slutplaneringen och förelade riksdagen på hösten 1964 hela frågan med full redovisning särskilt i utskottet — praktiskt taget alltsammans också inför offentligheten — så att man hade kunnat få en belysande debatt med kännedom om alla fakta och var och en hade fått ta ställning utifrån dessa? I stället skyndade man sig, som jag nämnde, att medan den rådgivande sakkunniga instansen förhindrades att sammanträda skapa ett fullbordat faktum genom att lägga ut beställningarna. Sedan kom man, som vi hörde herr Lindholm och andra säga, med påståendet att riksdagen var lika ansvarig som regeringen för vad som skedde år 1965. Jag återkommer till detta. Regeringen litade tydligen så fullständigt på AB Atomenergis chef, trots all kritik från en rad andra experter, att den lät honom och en del av styrelsen handla som de ville. Denna regeringens hållning kostade uppenbarligen Sverige väldiga belopp. Tänk om Atomenergis arbetsutskotts promemoria nr 1, som jag nyss refererade, hade legat till grund för regeringens handlingssätt! Tänk så mycket pengar skattebetalarna skulle ha sparat, tänk så mycket snabbare vi skulle ha fått fram en kommersiellt användbar reaktor genom den ökade satsningen inom utvecklingsarbetet på en lättvattenreaktor, som i denna promemoria föreslogs! På dessa frågor, herr talman, har vi hittills inte fått något svar. Förra veckan gick man från socialdemokratisk sida i både första och andra kammaren i huvudsak förbi åren 1963 och 1964.

Riksdagen fick icke tillfälle att ta ställning, sedan det nya materialet hade framkommit, förrän regeringen redan hade skapat ett fullbordat faktum och själv fattat det avgörande beslutet. Riksdagen var därför icke medveten om de tekniska och ekonomiska risker som man löpte, och i den allmänna debatten var man heller inte medveten om dem på grund av den mörkläggningspolitik som Atomenergis ledning och regeringen tillsammans bedrev. När sedan atomdelegationen mot slutet av år 1964 skulle uttala sig i det nya läget var det ett fullbordat faktum att regeringen hade bestämt sig för att en anläggning enligt tungvattenlinjen skulle komma till stånd i Marviken, och beställningarna var utlagda. I den situationen var det naturligt att delegationen var mycket försiktig i fråga om vilken linje som eventuellt skulle vara bäst, men den ville inte tillråda att man på detta stadium skulle avbryta det hela med stora förluster genom ersättning till de bolag som hade börjat att agera på grundval av regeringens beställningar. Då var det ingenting annat att göra, ansåg man, än att låta det löpa linan ut och hoppas på det bästa. När frågan sedan i mars 1965 behandlades i riksdagen förklarade departementschefen att man för beslutet kunde stödja sig på »en sällsynt enig expertis». Det är ett ganska häpnadsväckande yttrande. Vid de avgörande besluten, som regeringen fattade på försommaren 1964 genom att lägga ut beställningarna, och därigenom förklara att den hittillsvarande linjen skall fullföljas etc., tog regeringen ju inte hänsyn till de mycket kritiska röster som hade höjts — jag har hänvisat till inte mindre än sju tungt vägande uttalanden. Och så säger statsrådet att det varit en sällsynt enig expertis! Detta var i och för sig en bluff. Sedan regeringen hade ställt experterna inför fait accompli och sagt att »så skall det vara» hade de att utgå från denna huvudlinje i sina kommentarer. Men det är något helt annat än de ståndpunkter som de hade innan frågan var avgjord, då alltså sju instanser framförde starkt kritiska synpunkter. Man kan inte låta bli att använda uttrycket att statsrådet vilseledde den svenska riksdagen genom sådana yttranden. Som professor Gustafson påpekar i Dagens Nyheter den 10 april 1968 — han är som bekant en mycket framstående fysiker som länge har varit inkopplad på dessa frågor — fanns det ingen sådan enighet som statsrådet åberopar. Statsrådet borde i stället ha sagt att en rad experter har varit mycket kritiska, men att — sedan regeringen be stämt att Marviken skulle byggas enligt i stort sett tidigare uppdragna riktlinjer och sedan beställningar hade lagts ut — byggde experterna sina kommentarer på den förutsättningen. Det hade varit ett riktigt referat av experternas hållning.

Atombolaget drivs helt med skattemedel, men informationen till allmänhet och riksdag har under alla år varit synnerligen: ensidig.» Finns det någon som vill bestrida riktigheten i detta omdöme? Jag avvaktar med intresse besked på den punkten. Professor Gustafson förklarade också i en reservation i atomdelegationen i november 1967 att det är viktigt att inhämta delegationens åsikter vid ändringar i den atompolitiska situationen. Man kan jämföra med läget 1964 som uppenbarligen var en anledning till den anmärkningen. Herr talman! Mot denna bakgrund kan man slå fast två saker: 1. De avgörande misstagen begicks 1963 och 1964, då regeringen trots vederhäftig, tungt vägande kritik på egen hand beslöt gå vidare med planerna. 2. Riksdagen icke blott hölls i okunnighet om väsentliga delar av denna kritik utan vilseleddes direkt genom oriktiga sammanfattningar av experternas uttalanden. Det är alltså alldeles uppenbart att regeringen under dessa omständigheter får ta på sig ansvaret för sina handlingar. I början av år 1965 framfördes kritik i riksdagen, bl.a. i en motion från högerhåll av herr Lothigius och andra riksdagsledamöter. År 1966 väckte mittenpartierna motioner. I en folkpartimotion förordades en reducering av anslagen och att arbetet skulle bedrivas i långsammare takt, varigenom förlusterna skulle begränsas; Marviken kunde inte bli räntabel, men genom en försiktigare hållning skulle i alla fall väsentliga belopp kunna sparas. Alla dessa förslag avvisades. I en motion av herrar Ståhl och Wedén framfördes kritik mot mörkläggningen beträffande de anställdas yttränderätt. Motionärerna önskade en fastare organisation som skulle leda till en mer effektiv ordning. I debatten 'år 1966 framförde bl.a. herr Ståhl kritik mot regeringens handläggning. Statsrådet Lange förklarade då att han hade anledning att tro att man hade klarat upp problemet med överhettningen. Detta var ett av de centrala tekniska problemen. Man hade från svensk sida satsat på en teknik där detta problem inte hade lösts och tog därmed en väldig risk. Men herr Lange lugnade riksdagen genom att säga att detta problem nu torde vara löst. Det har sedan visat sig att problemet inte är löst — det gäller även andra centrala problem — med resultatet att anläggningen nu läggs ned. I senare motioner, som jag endast i förbigående skall nämna, försökte vi från folkpartihåll att åstadkomma en prutning av anslagen för att minska förlusterna, men detta förslag godtogs inte. Som jag redan sagt är regeringens ansvar obestridligt. Jag kan inte undertrycka omdömet att det är ganska ömkligt att regeringen först hemlighåller väsentliga kritiska fakta för riksdagen och fattar beslut på egen hand för att sedan i efterhand skylla på riksdagen; riksdagen skulle ha samma ansvar som regeringen, säger man. Det är så konstigt med detta — när någonting går på tok har riksdagen enligt regeringens uppfattning ett väldigt stort ansvar, medan regeringen, när någonting går bra, tar åt sig förtjänsten. I förra veckans debatt i första kammaren framförde statsrådet Wickman en uppfattning som är så pass sensationell att jag måste säga ett par ord om den. Han sade att han inte tycker att det är naturligt att regeringen försöker bilda sig en uppfattning i tekniska frågor; regeringen bör inte inrikta sina ansträngningar på att skaffa det underlag som krävs för en självständig bedömning av ett stort tekniskt projekt. Det är klart att regeringen inte plötsligt kan bli expert och i den meningen bedöma ett stort tekniskt projekt. Men regeringen bör dock ha möjligheter att med hjälp av rådgivare bedöma om det inte ligger åtskilligt i all den kritik som framkommit från olika håll. Om rådgivarna bekräftar att så är fallet, bör det leda regeringen till försiktighet. Därför kan detta herr Wickmans uttalande inte leda till någon minskning av regeringens ansvar. Av tidsskäl skall jag inte närmare gå in på statsrådet Wickmans s.k. vitbok som uppenbarligen är en partsinlaga hur mycket detta än bestrids. Det är för övrigt ganska stilenligt att vitboken inte fanns tillgänglig i sin helhet under motionstiden — endast första delen av vitboken förelåg då och endast i ett fåtal exemplar. Det är också karakteristiskt att Ågestagruppens hårda kritik inte blir föremål för behandling i herr Wickmans vitbok. Är det någon som tvivlar på att Ågestagruppen skulle ha spelat en framträdande roll i vitboken om den intagit motsatt hållning? Nej, det skulle den naturligtvis ha gjort. Men nu var det inte lämpligt att gå in på den. Herr Wickman är i vitboken nästan fullständigt nöjd. Jag kan inte se att han när han talar om utlandet ens nämner att det finns tungvattenreaktorer i drift t.ex. i Canada. Även här är det en något selektiv nyhetsinformation vi får. Nog har Sveriges folk rätt att ställa krav på att få en ordentlig redogörelse för vad som verkligen har skett. Jag anser mig genom uppräkningen av de sju kritiska rösterna under 1964 ha doku menterat att vitbokens redovisning är synnerligen ofullständig och ensidigt upplagd. Därför är det ett naturligt krav, ja, rent ut sagt ett demokratiskt renlighetskrav, att man tillsätter en parlamentarisk kommission som gör en allsidig översikt. Vad skulle det kunna finnas för skäl mot en sådan översikt? Är regeringen ängslig för resultatet? Erkänn i så fall det! En sådan kommission skulle — som har föreslagits i motionerna — ta upp de olika organisatoriska problem som inställer sig i sådana här fall. Den skulle kunna behandla formerna för beslutsfattandet, frågan om en tryggare och ordentligare information åt riksdagen i sådana frågor, formerna för riksdagens insyn i de statliga bolagen, vilken är av betydelse i sådana här fall, kraven på rapporter från de halvstatliga bolagen, m.m. Jag tycker att utskottets socialdemokrater kommer med undanflykter när de talar om att grundlagberedningen skulle ta upp allt detta. Grundlagberedningen har massor av uppgifter och är sysselsatt med dem flera år framåt. Vad skulle det kunna finnas för anledning att inte låta en speciell kommitté ta upp dessa saker i konkret anslutning till de gjorda erfarenheterna? Att hänvisa till utredningen om automatisk databehandling i riksdagsarbete är väl ganska meningslöst. Sammanfattningsvis vill jag säga att regeringen trots kritiska röster i huvudsak satsat på tungvattenlinjen. Man har lagt nästan alla ägg i en korg. Man har varit oförsiktig genom att inte vid den avgörande tidpunkten lyssna till de kritiska rösterna. Man har godtagit en organisation som inte innebär någon verklig garanti för ekonomisk skötsel av bolaget, och man har visat oinskränkt förtroende för en ledning som uppenbarligen har misslyckats mycket svårt. Marvikenanläggningen, vars kostnad inklusive räntor och vissa andra ting kan anses uppgå till 700 å 800 miljoner kronor, står som ett monument över ett statligt misslyckande av sällsynt omfattning här i landet. Det behövs inget beslut med anledning av herr Lindblads ironiska motion om nationalmonument; Marvikenanläggningen kommer nämligen även utan ett sådant beslut att stå som ett monument över detta misslyckande. Sakkunniga i inoch utland skrattar åt »världens enda oljeeldade atomkraftverk», dvs. ett kraftverk som är uppbyggt för atomenergi men som blivit ett oljeeldat värmekraftverk. Inskriptionen — om det behövs någon — på detta monument kan regeringen få bestämma helt allena. Vad man än skriver kommer ändå denna anläggning att vittna om regeringens handläggning av en stor och viktig frå

Herr talman! När nu herr Ohlin yttrade sig kanske för sista gången i denna kammare borde hans anförande ha lett till ett yrkande om avslag på regeringens proposition, så att han inte bara hållit fast vid detta han sade sist om ett monument. Så långt vågade han emellertid inte gå, och så långt har inte heller reservanterna eller motionärerna gått — de uttalar bara att informationsflödet inte har varit tillräckligt. Herr Ohlin har använt 40 minuter på att upprepa gamla saker, och i stort sett präglades hans anförande av efterklokhet och ingenting annat. Herr Ohlin var visserligen partiledare och hade rätt mycket omkring sig både 1962 och 1963, men det var enhälliga beslut som riksdagen då fattade om att påbörja Marvikenprojektet. Vid beslutet 1963 förekom det inte ens någon diskussion, och det avgavs inte ett enda yttrande i denna kammare. Herr Ohlin nämnde 1964 och 1965, men då hade ju riksdagen fastställt ett atomenergiprogram i tekniskt och ekono miskt avseende, som man inte kunde springa ifrån. Jag vill sedan tala om för herr Obhlin att man i Östergötland naturligtvis beklagar att det inte blev något atomkraftverk, men man är inte alls lika kritisk som herr Ohlin och hans bröder och systrar på riksplanet är i detta fall. I Östergötland hälsade man med tillfredsställelse regeringens initiativ att bygga anläggningen ute på Vikbolandet. Man bör ju inte bara vara kritisk, man bör också se till vad man själv har varit med om att besluta. Så skulle jag vilja ställa en fråga till herr Ohlin, som nu har angripit det statliga bolaget: Har herr Ohlin aldrig upplevat att ett enskilt företag har lagt ned stora pengar på ett projekt och sedan misslyckats ekonomiskt? Jag kan tala om för herr Oblin att det finns företag inom eloch kraftbranschen som har misslyckats med vissa saker men som senare har kunnat lösa de tekniska problemen, även om det kostat mycket pengar — sådant måste ibland inträffa, om tekniken skall kunna gå framåt. Jag kan inte underlåta att berätta en liten historia från en fabrik där jag arbetade en gång. Ägaren var framsynt; han var inte tekniker, men han lyssnade på teknikerna. En gång köpte fabriken ett valsverk, som skulle medföra en stor rationalisering. Det stod emellertid bara stilla. Man tog dit montörer och ingenjörer, men de lyckades ändå inte få i gång valsverket. En morgon när jag stod vid mitt arbete kom fabrikören — det var sista tiden han levde — och ruskade på huvudet och sade: »Ja, ser Johansson, det är bra med tekniska anordningar, men en behöver ju också få i gång dem. Fast en får ju förstå om det misslyckas någon gång också.» Jag tycker att det ligger mycket i detta, och jag tycker att herr Ohlin och folkpartiet borde ha något att lära av den historien. Jag skulle kunna gå djupare in på detta ärende, men jag skall inte så här i slutskedet av riksdagen hålla ett anförande i 40 minuter. Jag vill bara konstatera att herr Ohlin 1962 och 1963 inte sade flasklock på tal om den tekniska och ekonomiska uppläggningen av Marvikenprojektet. Nu hänvisar han till att det rådde delade meningar 1964 och 1965, men det gör det ju ofta, och vi kommer alltid att få uppleva att teknikerna har olika åsikter. Vi politiker måste emellertid till slut ta ställning till frågorna. Jag har inte kunnat underlåta att säga detta, herr talman, eftersom man i vårt län inte har varit lika kritisk som man har varit på riksplanet. Visserligen har en del uppträtt och påstått ungefär detsamma som Per Ahlmark brukar skrika om, att det är farligt att föra in tankbåtar i Bråviken. Men det har sagts att allt skall göras för att skydda området, och de som bor där nere vill ha kraftverk.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

Herr talman! Jag tillhörde inte riksdagen när besluten tidigare fattades angående Marvikens kraftstation. Jag vill därför lämna därhän vad som då har beslutats eller inte beslutats i denna fråga. Låt mig endast, herr talman, få utgöra en lokal röst i denna debatt.

Jag har också haft förmånen att följa Marvikenfrågan genom de olika skeden som den har passerat. Jag är den förste att beklaga att intentionerna beträffande ett Marvikens atomkraftverk inte har kunnat bli verklighet. Jag vill dock i detta sammanhang betona och till riksdagens protokoll få anfört att det under dessa år har rått ett utomordentligt gott samarbete mellan kommunen och Vattenfall. Vattenfall har på ett utomordentligt sätt sökt informera den kommunala ledningen om olika problemställningar allteftersom de dykt upp. Jag skulle vilja gå så långt att jag betygsätter denna information från det statliga verket till den lokala instansen som ett föredöme för information i dylika fall. Det är givet att Vattenfall och kommunen inte alltid haft samma uppfattning om vissa saker. Jag tänker i detta sammanhang på frågan angående bostadsbyggandet för kraftverkets personal, men även den frågan löstes till sist, i gott samförstånd. Vi diskuterar, med all rätt, miljövårdsfrågorna när vi går att fatta beslut om nya kraftverk, av olika typer och deras placering i olika delar av landet. Det är allom bekant att dessa frågor också diskuterats när frågan om förläggning av Marvikens atomkraftverk var aktuell. Men klart står att det var en synnerligen mild opinion, som motsatte sig denna kraftverksförläggning, och i all synnerhet — jag vill understryka vad herr Johansson i Norrköping nyss har sagt — var den synnerligen hovsam från den bofasta befolkningens sida.

Från den ansvariga kommunens sida har vi hela tiden varit positiva till denna förläggning, och vi satte vår lit i detta avseende till de ansvariga myndigheter som har att bevaka dessa angelägenheter och till de skyddsanordningar och de säkerhetsföreskrifter som kom att fastställas. När nu frågan har blivit aktuell om en ombyggnad av Marviken till ett oljeeldat kraftverk är det samma människor som åter ställer frågan: Innebär detta en miljöförstöring av skärgårdsområdet? Detta har också framgått av lokalpressens uttalanden. När atomkraftverket diskuterades, framhölls från experthåll att vi, under förutsättning av att någon olyckshändelse inte inträffade, skulle få den renaste industri som man kunde tänka sig därute på udden av Vikbolandet. Jag utgår ifrån att den ersättningsindustri som det nu är fråga om, detta oljekraftverk, kommer att förses med reningsanordningar som gör farhågorna för miljöförstöring onödiga. I propositionen redovisar Vattenfall »att den nu ifrågasatta ombyggnaden skulle göra det naturligt för ett övervägande av placering av andra successivt erforderliga oljeeldade kondenskraftaggregat i Marviken>. Departementschefen vill dock inte i denna proposition ta ställning till en fortsatt utbyggnad utan framhåller att denna fråga måste övervägas mot bakgrunden av en mera Översiktlig bedömning. Jag kan väl hålla statsrådet räkning för denna hans inställning.

Från lekmannasynpunkt kan det också ifrågasättas, om det inte ekonomiskt skulle vara fördelaktigt om denna utbyggnad kunde följa i nära anslutning till den omläggning vi nu går att besluta om. Detta skulle även vara önskvärt av lokala hänsyn.

Vi skall dock komma ihåg, att den kostnad som redovisas för Marvikenprojektet icke är en nettoutgift, eftersom en stor del har kommit tillbaka i form av skatteintäkter till stat och kommun. Enligt min mening är det därför angeläget att så långt möjligt utnyttja den anläggning som här skapats. Jag hälsar alltså med tillfredsställelse det beslut som kommer att fattas om denna ombyggnad av Marviken och uttrycker förhoppningen att allt skall göras för att eliminera eventuella föroreningar. Jag hoppas också att denna ombyggnad kommer att följas av ytterligare utbyggnader, ty varje nytt arbetstillfälle i Norrköpingsregionen är välkommet och betydelsefullt. | I utskottsutlåtandet har den felaktigheten insmugit sig, att herr Johansson i Mysinge i första kammaren antecknats för reservationen 2, medan han i själva verket stött utskottets förslag. För min del vill jag deklarera, att jag kommer att rösta för utskottets förslag, som jag nu ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Det har alltid sina risker med en debatt som blir stympad som nu den om Marvikenprojektet. Det ha de varit betydligt bättre, om debatten hade kunnat slutföras i förra veckan. I dag har vi en mycket diger arbetslista, och jag skall därför inte hålla något längre anförande; jag vill inte följa herr Ohlins exempel i det avseendet. Men några av herr Ohlins uttalanden föranleder mig att göra vissa bemärkningar. Jag måste bekänna att det förvånar mig, när en f.d. professor börjar med att säga att Marviken är ett stort misslyckande som kostat 2 miljarder kronor.

Herr talman! Den fråga som vi har att behandla är ju spörsmålet huruvida man av Marvikenanläggningen, som fullständigt har misslyckats, skall försöka göra en oljeeldad anläggning. Herr Johansson i Norrköping ville nyss göra gällande att man, om man är kritiskt inställd mot vissa perioder av Marvikenprojektets handläggning, borde yrka avslag på förslaget om denna ombyggnad av Marvikenanläggningen. Jag tror att herr Johansson är den enda i denna kammare som finner någon logik i detta. Om det verkligen kan bli någon liten nytta av anläggningen genom att man övergår till att driva den med oljeeldning i stället för med atomenergi, bör man göra det. Det har väl inget att skaffa med kritiken mot atomenergipolitiken. Vidare hänvisar herr Johansson till att diskussionen tidigare i denna kammare av Marvikenprojektet inte har varit så livlig. Jag har emellertid utförligt redogjort för den mörkläggning av Atomenergis verksamhet, som regeringen åstadkom i syfte att förhindra kritik mot projektet, något som också lyckades. Och när det inte finns tillgång till fakta, kan man inte fullfölja en kritik, Herr Johansson förbigick givetvis den avgörande perioden omkring år 1964. Han säger att det nu visas efterklokhet, men det är alldeles fel, eftersom vad jag kritiserat är det förhållandet att vi inte fick reda på fakta när de var aktuella och planerna ännu kunde ha ändrats. Herr Johansson frågar om enskilda företag aldrig har misslyckats. Utan tvivel förekommer det sådana förluster — om de har varit så stora att de kan räknas i åtskilliga hundratal miljoner kronor känner jag inte till. Det är emellertid intressant att herr Johansson i detta sammanhang drar en sådan parallell och menar att det förekommer statliga misslyckanden och förluster lika väl som enskilda. Herr Johansson faller alltså in i tankegången att det är här fråga om dispositioner, som lett till mycket stora förluster för statsverket och för skattebetalarna. Annars vore ju parallellen meningslös. Herr Johansson säger att politikerna måste fatta beslut, även om teknikerna är oeniga. Javisst, de personer som får kännedom om teknikernas oenighet och som har att fatta beslut måste också göra detta, även om de sitter i regeringen. Så skedde 1964. Det beslöts då att atomenergidelegationen inte skulle få sammanträda och att riksdagen inte skulle informeras. Därför bär de som sitter i regeringen också ansvaret för det beslut som de på ett eller annat sätt måste fatta. Men det naturliga beslutet hade ju varit att man sagt till Sveriges riksdag: Nu har situationen ändrats, så som dessa många kritiska röster anser att den gjort — och som regeringen för övrigt numera erkänner vara ett faktum. Vilket beslut skall vi, på basis av detta faktum, fatta? Det hade varit en naturlig konsekvens av teknikernas oenighet — inte att bara låtsa som om denna kritik inte fanns och man helt kunde lita på Atombolagets ledning. Herr Lindholm talade om kostnaderna på 700—800 1tniljoner 'kronor. Ja, herr Lindholm, jag framhöll också att man hade fått en del tekniska erfarenheter beträffande atomenergipolitiken, och i övrigt nämnde jag en forskningsreaktor. Ingen kan alltså behöva missförstå saken så, att den siffra jag först nämnde. skulle gälla bara Marviken. Hur stor del av de 700—800 miljonerna som skall betraktas som en ren förlust och hur stor del som givit resultat via forskning har jag inte velat ge mig in på att precisera. Däremot framgick det av mitt anförande att jag anser det vara faktum att en stor del gått förlorad, och därvidlag stöder jag mig på expertis. Beträffande vattenfallsstyrelsens skepsis vill väl herr Lindholm inte hävda annat än att den kom till uttryck. Det står i något av de officiella dokumenten, fastän jag inte för ögonblicket hinner ta reda på det, att vattenfallsstyrelsen uttrycker skepsis. Och Vattenfalls "representant i Atombolagets styrelse var ju en av dem som skrev under promemoria nr 1, vari påyrkades en omläggning av Marvikenprojektet på våren 1964.

Herr Lindholm säger att jag skulle ha talat om ständig opposition.

Detta förhindrade dock departementet. Herr talman! Den springande punkten är, vid sidan om den obestridliga mörkläggningen, följande. Under 1964 höjdes sju vägande kritiska röster. Dessa synpunkter refererades inte och förmedlades inte till riksdagen. Riksdagen gavs inget tillfälle att då överväga, om man skulle fatta ett annat beslut medan tid var, utan regeringen skyndade sig — jag tror det var på försommaren — 1964 att fatta beslut och ställde därmed såväl riksdagen som andra instanser inför fullbordat faktum. Det är denna period som herr Lindholm och andra mer eller mindre elegant har försökt hoppa över i den tidigare debatten och inte heller i dag, med undantag för ett par ströanmärkningar, vill gå in på. Var det inte en vägande kritik som framfördes? Borde inte denna kritik ha redovisats för riksdagen, så att riksdagen givits tillfälle att bedöma det läge som då förelåg? I stället fortsatte man mörkläggningen och hänvisade även under 1965 till »sällsynt enig expertis» etc. Det är den fråga som jag tror att såväl herr Lindholm som andra när de nu får bättre tid skulle ha anledning att överväga.